Herr talman! Otvivelaktigt är motionärerna här ute i ett mycket angeläget ärende. De begär lagstiftning för att få fram hygieniska gränsvärden för och teknisk kontroll av hälsofarliga ämnen och produkter. Frågan om dessa gränsvärden har icke tidigare behandlats av riksdagen. Men på detta område finns ett större antal författningar och även organ som reglerar och handhar komplexet gifter, vådliga ämnen, miljövård etc. Andra lagutskottet uttalade sig vid 1967 års riksdag för en samordning av kontrolloch registreringsmyndigheternas verksamhet, vilket man får hälsa med tillfredsställelse med hänsyn till den utveckling som äger rum på detta område. Under våren 1969 tillsattes den s.k. miljökontrollutredningen, som kan anses ha fått uppdraget att studera dessa frågor. Vi vet alla att utvecklingen på det kemiska området går mycket snabbt, att man ständigt får fram nya produkter av olika slag. Trots de många författningar som finns på området kommer det hastigt ut nya kemiska produkter, som innehåller miljögifter och medför risker av allvarliga slag men som inte regleras av den nuvarande kontrollagstiftningen. Sådana varor kan alltså tillverkas, importeras och hanteras utan förhandskontroll med avseende på bl.a. säkerhetsföreskrifterna, vilket måste vara högst otillfredsställande. Någon skyldig het att fastställa hygieniska gränsvärden föreskrivs märkligt nog inte heller. Remissinstanserna, giftnämnden och arbetsmedicinska institutet, har avvisat motionärernas förslag om utredning bl.a. med den motiveringen att det innebär stora svårigheter att fastställa och tillämpa dessa hygieniska gränsvärden. Vid användande av t.ex. de i motionen omnämnda klistren blir det hygieniska gränsvärdet, alltså farlighetsgränsen, för ämnet i fråga beroende på luftmängden i den lokal där man använder detsamma, vidare på luftens cirkulation och ämnets lättflyktighet. Luftomsättningen och lättflyktigheten skulle alltså bli avgörande för om preparatet blir farligt eller inte, och just dessa förhållanden skulle vara så svåra att fastställa. Jag måste säga att det är otillfredsställande att man ser problemet på det sättet. När det gäller de fasta arbetsplatserna har kanske dessa frågor lösts på ett ganska tillfredsställande sätt. Men på de rörliga arbetsplatserna och i viss mån även i hemmen är otvivelaktigt, som motionärerna sagt, förhållandet i dag inte vad det skulle vara. De inträffade olycksfallen understryker också det antagandet. Även om det föreligger svårigheter, menar jag att man under alla förhållanden måste sätta sådana gränser, att olycksfall inte kan inträffa. Man måste också se till att marginalen vid användandet blir så vid, att en olycka över huvud taget icke kan inträffa. När det gäller maskiner, byggnader etc. har man säkerhetsmarginaler på mellan fem och upp till tio gånger det behövliga värdet, men i detta fall håller man sig tydligen så nära den farliga gränsen att olycksfall kan inträffa. Det är otillfredsställande att det skall vara på detta sätt. Här måste skapas sådana regler, att några risker för människor över huvud taget inte kan uppstå. Är det inte möjligt, bör icke heller de medel som det är fråga om få användas.

Det gäller också att få till stånd en kontroll av tillämpningen av de föreskrifter som säkerligen finns i många fall men som inte efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Ansvaret för tillverkning, försäljning och användning måste skärpas — det gäller såväl kortsom långsiktsverkan av ämnena. De mänskliga värdena får inte eftersättas i förhållande till de eventuella tekniska fördelar som finns att vinna vid användandet av olika preparat. Det är så dags när skadan har inträffat — man måste ingripa redan i förväg. I normala fall testar man olika ämnen och produkter på försöksdjur, men i detta fall kan vi ifrågasätta, om inte försöken görs på människan. Det är inte rimligt att det skall vara på det sättet. Jag instämmer i det önskemål som motionärerna har uttalat och som utskottet har anslutit sig till för att markera hur allvarlig hela denna fråga är. Men i varje fall sista delen av motionärernas yrkande gäller en sak som kommer att behandlas av miljökontrollutredningen, och därför finns det väl i dag inte skäl att påyrka någon ytterligare åtgärd, vilket också är utskottets mening. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen och därmed också till andra lagutskottets hemställan. åtgärder för att begränsa spridningen av giftiga preparat,

Herr talman! År 1966 fick den s.k. djurplågeriparagrafen, 16 kap. 13 § brottsbalken, ändrad lydelse. Där talas inte längre om den som vållar otillbörligt lidande utan om den som otillbörligen utsätter djur för lidande. Syftet var att låta lagtexten ge ett mera lättfattligt uttryck för det avsedda laginnehållet. Tredje lagutskottet skrev nämligen 1965 att djurplågeri är ett allvarligt brott och att domstolarna inte borde tillämpa djurplågeriparagrafen med alltför stor mildhet. Nu har emellertid förändringen i lagtexten inte medfört någon påvisbar effekt i utskottsutlåtandets anda, och vi motionärer menar att detta måste, till stor del i varje fall, sammanhänga med brottsbeskrivningens otillfredsställande utformning. Med anledning därav ställer vi oss kritiska bl a. till begreppet otillbörlighet i lagtexten som vi finner diffust och oklart till sin innebörd. Vidare anför vi att brottsbalkens krav på uppsåt för att en gärning skall vara straffbar innebär en nästan omöjlig bevisbörda för åklagaren, och vi förordar i stället att den brottsliga gärningen beivras, oberoende av om man kan påvisa uppsåt eller icke. Utskottet vill inte vara med om detta. För att finna belägg för avslag botaniserar man med stor skicklighet i den rika flora av synpunkter för och emot som finns i remissyttrandena. Man åberopar naturligtvis inte Svea hovrätt och inte Sveriges Djurskyddsföreningars riksförbund — den senare anses väl nästan som part i målet. Men man åberopar Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare samt riksåklagaren som går på avslagslinjen. Man anför den senares något underliga resonemang, att det skulle vara betänkligt att införa straffbestämmelser vilkas efterlevnad inte kan övervakas och att sådana bestämmelser skulle minska respekten för gällande lag. Av den an ledningen rekommenderar riksåklagaren i stället information. I detta sammanhang kan erinras om den nyligen skärpta misshandelsparagrafen, som i så fall är lika svår att kontrollera efterlevnaden av, i synnerhet när det gäller barn. Men paragrafen står där för att markera den viktiga gränslinjen mellan det humana och det inhumana, och djur är ofta värnlösare än barn. För att stävja våldshandlingar — och det är ju det som frågan gäller får man nog tillgripa alla medel, både straff och information. Utskottet citerar veterinärstyrelsen bara på en enda punkt, nämligen där styrelsen menar att begreppet otillbörlighet inte är så svårtolkat som motionärerna anser.

Varför inte citera det lilla exempel på djurplågeri som veterinärstyrelsen anfört, ett djurplågeri som förekommit trots vår nuvarande lagstiftning? Jag skall, herr talman, be att få sluta min lilla plädering med att läsa upp vad veterinärstyrelsen skriver: »En djurägare skulle föda upp några tjurar till slakt. Dessa ställdes som ganska små upp vid ett foderbord och tjudrades på konventionellt sätt med ett järnbindsle runt halsen. Till följd av en ur djurskyddssynpunkt helt otillbörlig slöhet i vården justerades aldrig bindslena vartefter tjurarna växte. Bindslena trängde in i köttet runt halsen och kom småningom att ligga i en tunnel i muskulaturen. Tunneln slöt sig delvis, ur kvarvarande öppningar sipprade fram ett illaluktande var. Djurägaren åtala des men frikändes av rätten då uppsåt att plåga djuren inte ansågs ha förelegat.» Herr talman! Inte minst med tanke på detta lilla exempel på djurplågeri, vilket har kunnat äga rum med nuvarande formulering av djurplågerilagen, ber jag att få yrka bifall till motionen II: 934.
Herr talman! Eftersom jag är motionär i detta ärende skall jag be att få säga några ord. Det skall inte bli många; jag kan instämma i allt vad herr Werner här har sagt, vilket jag finner helt och hållet riktigt. Det är underligt att det inte avgivits någon reservation i detta ärende. Det brukar föreligga reservationer i ärenden där det enligt min mening är mindre befogat. Jag tycker exempelvis att det är mera angeläget att skydda djuren än att skydda adeln, om man får göra en sådan litet vanvördig jämförelse. Jag behöver inte spilla många ord på detta. Såsom vi har sagt i motionen borde det vara nödvändigt att ändra lagstiftningen så, att även oaktsamhet, d.v.s. vårdslöshet, eller åtminstone grov oaktsamhet skulle bli straffbar. Nu är det, som vi hörde av herr Werner, bara uppsåt som straffas. Man kan alltså vara hur nonchalant som helst vid vården av djur utan att bli straffad. Det är ett verkligt kusligt exempel som veterinärstyrelsen har anfört och som herr Werner refererade. Men det var väl rätt dömt av den domstol som frikände denne djurplågare — en mycket kvalificerad sådan, tycker jag. Om djurplågeriet beror på att man har velat plåga djuren eller om man har varit så otillbörligt slö som ifrågavarande djurplågare enligt veterinärstyrelsen varit, med den effekt som därigenom har uppstått, är fullständigt egalt enligt min mening. Det är nog svårt att leta upp någon i denna kammare som inte skulle ha ansett det befogat att fälla denne djurplågare. Jag menar alltså att det är uppenbart att vi bör ändra lagen, så att straff i sådana här fall kommer att kunna utmätas i fortsättningen. Det är också värt att uppmärksamma att Svea hovrätt och veterinärstyrelsen — och alldeles självfallet Sveriges Djurskyddsföreningars riksförbund — har tillstyrkt motionen. Särskilt märkligt är det när det gäller Svea hovrätt eftersom hovrätter ju vanligtvis inte är så benägna att vara med om lagändringar; det skall rätt mycket till för den saken. Här tillstyrker emellertid Svea hovrätt reservationslöst att lagen bör ses över på detta område. Utskottet säger att det är tveksamt om så bör ske, och det är alltid något, men eftersom vi alla är eniga om att det i ett kultursamhälle bör finnas ett gott djurskydd och ett bra vapen mot människor som behandlar djur grymt och otillbörligt, borde väl utskottet ha kunnat överge sin tveksamhet och i stället tillstyrka den utredning vi önskar. Det måste finnas något sätt att reagera och ingripa då det gäller en otillbörlig slöhet som kan ge sådana resultat som här nyss redogjorts för. Med detta ber jag, herr talman, att få instämma i yrkandet om bifall till motionen II: 934.

Herr talman! Naturligtvis är vi i tredje lagutskottet lika angelägna som herr Werner och herr Sjöholm att skydda djuren. Vi försvarar inte djurplågeri under några förhållanden. Det förvånade mig emellertid att herr Werner sade att det i utskottsutlåtandet inte står någonting om vad Svea hovrätt och veterinärstyrelsen anser. Vi i tredje lagutskottet förutsätter att kammarledamöterna även läser reciten. I den finns Svea hovrätts och veterinärstyrelsens uppfattning ganska utförligt behandlad. Däremot är det riktigt att vi inte har kunnat använda den i vår bevisföring när vi kommit fram till att motionen borde avslås. Det exempel som herrar Sjöholm och Werner har refererat och som finns upptaget i veterinärstyrelsens remissvar vill jag på inget sätt försvara. Enligt tredje lagutskottets uppfattning borde det ockgällande lagstiftning skulle ha kunnat medföra en fällande dom. Visserligen måste det föreligga ett uppsåt, men lagtexten har tolkats så att även ett eventuellt uppsåt är lika med ådagalagd likgiltighet och bör vara tillräckligt för att beivra djurplågeri i den form som här har påtalats. Upprepas sådana fall har vi den bestämda uppfattningen att de vid en skärpt tillämpning av lagstiftningen också skall beivras. Vi delar riksåklagarens tveksamhet i fråga om behovet av en utvidgning av straffbestämmelserna till att även avse s.k. vårdslösa former av djurplågeri. Möjligheten att på ett efektivt sätt övervaka efterlevnaden av sådana bestämmelser måste bedömas som relativt liten. Men vi vill också framhålla att det inte sällan finns möjligheter att utmäta straff för vanvård av djur om man tillämpar lagstiftningen på det sätt som tredje lagutskottet förutsatte när denna lagskärpning behandlades här i kammaren. Veterinärstyrelsen har framhållit att det inte är svårt att bedöma när ett handlingssätt skall betraktas som otillbörligt. Tredje lagutskottet delar denna uppfattning; det bör vara ganska lätt att konstatera när ett handlingssätt gentemot djur kan betraktas som otillbörligt över huvud taget. Vi anser det dock svårt att konstatera när en vårdslös form av djurplågeri föreligger. Man hamnar i det fallet i ett annat dilemma när det gäller att beivra brottet. Det är frågan om var gränsen skall gå. Om det t.ex. gäller att uppfostra hundar för polisens eller arméns behov, var går då gränsen för vad som är djurplågeri eller inte? Man kan anföra många andra exempel. När man skall hjälpa ett djur som trampat ner sig i ett avloppsdike, kan man få använda ganska hårda tag för att rädda livet på det. Jag har själv varit med om att man fått använda traktor. Vid ett sådant tillfälle måste man säga att det för stunden faktiskt föreligger djurplågeri, men att ingen annan möjlighet står till buds. Sådana här gränsfall kommer att uppstå även om lagen ändras enligt motionärernas förslag. Tredje lagutskottet anser det därför vara klokt att avvakta något och följa utvecklingen med uppmärksamhet. Jag är övertygad om att vi kan räkna med att herr Werner och herr Sjöholm kommer att hjälpa till med att följa denna fråga med all den uppmärksamhet, som kan vara nödvändig. När vi har vunnit större erfarenhet av lagens tillämpning får vi se om det är nödvändigt att skärpa lagstiftningen ytterligare.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
Herr talman! Jag betvivlar inte herr Grebäcks goda vilja att slå vakt om djurskyddssynpunkterna. även i utskottets skrivning finns det ett och annat positivt, i synnerhet det som är återgivet från utskottets yttrande 1965. Men Svea hovrätts synpunkter kommer inte till uttryck i utskottets bedömning — självfallet återfinns de i reciten, men det var naturligtvis utskottets skrivning som jag utgick ifrån. Sedan får vi väl ändå säga, herr Grebäck, att om man studerar vad som talar för och emot vår motion i remissinstansernas yttranden, så väger det verkligen tungt över på vår sida. Jag tycker exempelvis att veterinärstyrelsen är en mycket auktoritativ instans i sammanhanget. När det gäller de lidanden som djur kan åsamkas känner veterinärstyrelsen livets realiteter bättre än häradsdomare och stadsdomare. Herr Grebäck sade också att det redan med nu gällande lagstiftning finns möjligheter att komma åt brott av detta slag. Ja, visst finns det sådana möjligheter. Men det har ju visat sig att dylika brott åtalas i alldeles för liten utsträckning. Det hela fungerar inte som det skall. Och detta beror just på — vilket veterinärstyrelsen också framhållit — att bevisbördan ligger på åklagaren. Det är han som skall åskådliggöra vad som har tilldragit sig i brottslingens sinne, och uppsåtsfrågan kan vara alldeles hopplös att komma till rätta med. Därför kan man inte heller använda den möjlighet som den nuvarande lagen ger.
Herr talman! Herr Grebäck säger att utskottet är lika angeläget som motionärerna om att komma åt de avarter som existerar. Det är kanske riktigt, men utskottet är betydligt mindre benäget att göra något som verkligen ger effekt. Nu säger herr Grebäck att det fall som vi hört talas om hade bort beivras, och så skedde ju också. Det beivrades av åklagaren, men den åtalade frikändes av domstolen eftersom uppsåt saknades. Oavsett om herr Grebäck till äventyrs menar att det borde ha blivit en fällande dom visar exemplet att lagen inte är tillräckligt klart formulerad för att domstolen skulle kunna ta ett sådant steg. Jag frågar nu om det kan vara på något sätt felaktigt att uttrycka sig klarare genom att i lagen verkligen skriva in att också oaktsamhet eller grov oaktsamhet skall bestraffas. Herr Grebäck säger att det då blir svårare att utöva kontroll, men jag kan inte inse att det skulle vara svårare att uppdaga djurplågerifall som beror på oaktsamhet än sådana som beror på uppsåt, eller eventuellt uppsåt — vilket också är straffbart, såsom herr Grebäck mycket riktigt påpekade. Svårigheterna måste vara lika stora i dessa fall. Med anledning av påståendet att det skulle vara svårt att dra gränsen mellan djurplågerifall vållade av oaktsamhet och det straffria området vill jag säga, att detta inte är svårare än att nu dra gränsen mellan fall orsakade av uppsåt och det straffria området — tvärtom. Jag tycker fortfarande att det kusliga exempel som nämnts bäst visar att den nuvarande formuleringen, enligt vilken sådant kan få förekomma utan påföljd, inte är bra. Det borde vi kunna vara eniga om. Jag kan lova herr Grebäck — säkerligen också på herr Werners vägnar — att vi inte skall släppa denna fråga utan även i fortsättningen kommer att ha den under uppsikt. Det borde visas något mera av handlingskraft i en så angelägen sak som denna.

Herr talman! Till all lagstiftning brukar så småningom utbildas en viss praxis. Det är inte så många år sedan riksdagen beslöt skärpning av denna lagstiftning. I tredje lagutskottet har vi den uppfattningen att man bör ta vara på de möjligheter som lagstiftningen ger att hårt hålla efter fall av djurplågeri. Sådana möjligheter föreligger redan med nuvarande lagstiftning. Jag är övertygad om att det så småningom, ganska snabbt för övrigt, kommer att utbildas en praxis på detta område, så att exempel som det man framhållit i remisssvaret från veterinärstyrelsen i framtiden inte skall behöva upprepas.

Herr talman! Bara ett par ord. Herr Grebäck säger att vi skall avvakta praxis, och i de flesta fall är detta lämpligt. Felet här är bara att det aldrig kan bli en sådan praxis därför att det är fråga om så ytterst få fall. Vi hade ett fall i vilket åklagaren stämde, men det fanns inget uppsåt och därför blev domen friande. Jag skulle tro att det fallet är tämligen vägledande för åklagarna i vårt land. De stämmer inte numera utan att det föreligger mycket starka bevis om uppsåt. Därför får vi inte fram den praxis som herr Grebäck annars så riktigt efterlyser. Enligt vår uppfattning borde man därför redan nu ha kunnat formulera om lagstiftningen eller åtminstone tillsätta en utredning, så att vi kunnat få en grund för åklagaren att stå på och han kunde stämma i alla de fall där grovt djurplågeri föreligger.

Herrr talman! Det är bara en liten sak jag vill fråga utskottets ärade ordförande om, eftersom djurplågeriparagrafen sägs gälla såväl tama som vilda djur. Jag råkade se på en s.k. drevjakt i TV, och jag har även i verkligheten fått se och höra detta elände. Hur kan man i Sverige i dag tillåta den bedrövliga jaktform som heter drevjakt? Hur kan människor släppas ut i naturen med burkar och pinglor för att skramla och gå på linje med 20 meters mellanrum i syfte att jaga de vilda djuren fram till några herremän som sitter på stolar och skjuter på villebrådet? Att någonting sådant kan få ske utan att polis eller annan myndighet ingriper är i allra högsta grad upprörande. Nog borde man väl ändå ha möjligheter att stoppa detta elände ute i naturen. Det är nämligen inte bara djuren som får utstå lidande, utan även alla de människor som vill gå ut och njuta av Guds fria natur störs av eländet. Det kallas herrejakt, men Gud nåde oss om denna herrejakt får fortsätta! Den borde stoppas omedelbart. Så länge inte ens detta kan stoppas finns det ett fel någonstans som måste rättas till.

Herr talman! Nu har faktiskt herr Lundberg dragit in en sak i debatten som inte alls berörts av motionärerna och som inte utskottet funnit anledning att behandla. Jag anser att den frågan måste tas upp i något annat sammanhang. Jag vet helt enkelt inte hur man skall kunna förbjuda folk att gå ut i markerna och skramla med burkar 0. d. Jag vill därför inte närmare kommentera denna sak.

Herr talman! Vid utskottsbehandlingen av detta ärende har i stort sett rått enighet om behovet av ökade möjlig heter till utbildning för hästskötare och stallpersonal. Det råder även enighet om att detta ökade behov av utbildning i stor utsträckning sammanhänger med att ett allt mindre antal hästar används i jordoch skogsbruket. De kuskar och hästskötare som tidigare valde till sitt yrke att sköta hästar hade som regel sysslat med hästar alltsedan sin ungdom och oftast haft hästen som en arbetskamrat. Därigenom hade de skaffat sig både erfarenheter av och kunskaper om hästen och kunde ge den sådan omvårdnad som den behövde. Kungl. lantbruksstyrelsen, som under ett antal år bedrivit en viss kursverksamhet i hästskötsel vid Flyinge, har observerat det föreliggande behovet av utbildning och anför i sitt yttrande att styrelsen planerar för en utökad och efter behovet anpassad verksamhet. Denna skulle gå ut dels på en ökad utbildningsverksamhet vid Flyinge, dels på att förlägga utbildningskurser även till andra ställen, däribland Vången. I sitt senaste yttrande meddelar lantbruksstyrelsen att planeringen sker i samarbete med hästorganisationer och lantbruksskolor. Om lantbruksstyrelsen framlägger ett förslag enligt sina planer, vilket även visar sig omfatta en utbildning av hästskötare för travoch ridsporten, anser vi som står för reservationen 2 vid utskottets utlåtande, att en särskild utredning i enlighet med motionärernas hemställan nu ej är nödvändig, utan i stället skulle fördröja saken. Herr talman!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

Herr talman! Herr Berndtsson har talat om hur eniga såväl remissinstanserna som alla vi i utskottet är då det gäller att åstadkomma en god utbild ning för dem som sysslar med hästar. Det är därför kanske något förvånande att utskottet inte har velat bifalla de motioner som ligger till grund för utlåtandet. Vi konstaterar att med ett differentierat näringsliv yrkesutbildningen inom olika områden också blir alltmer differentierad, och samhället ställer utbildningsmöjligheter till förfogande. Helt annorlunda förhåller det sig vad gäller utbildning av människor som har med hästar att göra — det må vara stallpersonal, tränare eller andra som sysslar med djuren yrkesmässigt. I dag vet vi att det rör sig om tusentals människor och att åtskilliga hundratal varje år vill utbilda sig eller går direkt ut i yrkeslivet för att handskas med hästar. Galoppsporten, ridskolor, travet inte minst, stuterier o. s. v. har alla behov av utbildad personal. Givetvis kunde man se motionen som en ren utbildningsmotion. Men jag skulle vilja vidga begreppet litet och säga att det i hög grad också är en djurskyddsmotion som har behandlats av jordbruksutskottet. Att hästsporten växer och behöver mer och mer personal har jag sagt, och herr Berndtsson redogjorde även för att det blir allt svårare att rekrytera personal som är van att handskas med hästar och andra levande djur. Allt fler ridskolor byggs, stallar byggs ut och travsporten bara ökar. Staten tar också in icke oansenliga summor, inte minst på travsporten. Är det då förmätet att begära åtminstone en utredning om hur man bör utbilda den personal som skall sköta och förvalta det kapital, d.v.s. hästarna, som så kraftigt bidrar till statens inkomster? Det är i detta sammanhang som djurskyddssynpunkterna kommer in. Jag skulle vilja fråga inte minst dem som har yrkat bifall till reservationen 2: Vågar man inte kräva en utredning? Skillnaden mellan förslaget om en översyn av kurserna på Flyinge och försla get om en utredning ligger däri, att en utredning klart kan visa hur det i dag förhåller sig: Vad har den personal som sysslar med hästarna för utbildning och hur stort är behovet av utbildning? Det förvånar mig att lantbruksstyrelsen ställt sig så negativ till detta utredningskrav samtidigt som man betonat vikten av en adekvat utbildning. Samtidigt kräver man att kurserna på Flyinge skall ses över. På Flyinge har man visserligen ett par i och för sig utmärkta kurser, men man har där nere inga möjligheter att ordna en riksomfattande utbildning. Efter vad jag hört har man också hyrt ut delar av stallet till privatpersoner. Norrland lär ha åtta travbanor. Detta innebär att det behövs mycket personal till de norrländska travbanorna. Vi kan väl inte begära att dessa personer för sin grundläggande yrkesutbildning skall fara ner till Skåne. De får i stället på egen hand försöka skaffa sig sin utbildning — en utbildning som inte garanterar att hästarna får den skötsel man har rätt att begära, inte minst ur djurskyddssynpunkt. Hästen är en levande varelse, och bristande kunskap om skötsel, träning och vård av den kan få allvarliga konsekvenser. Vi kan läsa om alltför hård körning och sjukdomar som inte har upptäckts, beroende icke på någon avsiktlig misskötsel utan på bristande kunskap hos vårdpersonalen. Herr talman! Jag vill varmt förorda att en utredning kommer till stånd, inte bara därför att den skulle ge oss möjligheter att bygga upp en riktig och adekvat utbildning utan också därför att vi därigenom får en överblick över situationen på detta område i dag. Staten bör ha råd att göra detta för hästsporten.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

Herr talman! Båda de tidigare talarna har vitsordat den enighet som råder i själva sakfrågan. Jag är säker på att när om en stund någon representant för utskottsmajoriteten tar till orda, kommer han eller hon att uttala sig lika välvilligt som de tidigare talarna om behovet av en förbättrad utbildning för hästskötare. Fru Sundberg sade att det är märkligt att man inte har kunnat tillstyrka motionen. Jag ber att få kvittera med att säga, att det i utskottet fanns möjligheter att enas på denna punkt. Att så inte skedde berodde på bristande vilja till samförstånd hos motionärerna och representanterna för moderata samlingspartiet. Här fanns möjligheter att få ett samlat utlåtande av ungefär den lydelse som nu återfinns i reservationen 2. Men på grund av att man stegrade sig på det håll som fru Sundberg representerar gick majoriteten tillbaka till ett yttrande som var svagare i sin formulering. Jag skall inte här ta upp tiden med att ytterligare motivera behovet av denna utbildning. Jag vill bara säga att vad som i dag främst behövs är utbildning av den personal som har hästen som ett redskap i sin yrkesverksamhet. Jag tänker då på tränarna, hästpersonalen vid travbanorna. I dag finns inte någon utbildning som är lämpligt avpassad för dem, men lantbruksstyrelsen säger klart ifrån att man har observerat detta och kommer att se över den saken. Jag skall därför begränsa mig till att förklara varför vi i en sak som denna där alla är ense om motivet ändå har hamnat på tre linjer. Det beror på att majoriteten i utskottet i sitt uttalande stannat vid att konstatera förekomsten av en Översyn från lantbruksstyrelsen. Men majoriteten i utskottet säger ingenting själv om behovet eller vill inte framföra någon mening om att översynen bör leda till något praktiskt resultat. I den reservation däremot som avlämnats av herr Skårman m.fl. kräver vi direkt att lantbruksstyrelsen på grundval av denna översyn lägger fram förslag om en sådan utbildning. Det är skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen 2, och som jag sade hade det varit möjligt att ena utskottet kring denna reservation. Det är därför beklagligt att de som står bakom reservationen 1 inte ville ansluta sig till utskottsmajoritetens uppfattning utan föredrog att gå fram med ett yrkande som vi inte brukar ställa i riksdagen när en översyn pågår. Om kammaren skulle följa reservationen 1 och alltså besluta om en utredning enbart för detta ändamål skulle jag tro att vi får räkna med ungefär följande tidsschema. Låt oss säga att utredningen tillsätts någon gång under nästa år. Den behöver säkert som alla andra utredningar göra en ordentlig undersökning. Vi kan säga att den klarar sin uppgift på ett år — och det är bra gjort av en svensk utredning — men därefter kommer remissförfarandet, prövningen i vederbörande departement, propositionsskrivning och slutligen behandling i riksdagen. Jag skulle tro att under tiden som denna utredning arbetar och under den tid som det övriga sysslandet med detta ärende pågår så får lantbruksstyrelsen i god tid sin översyn klar. När denna särskilda utredning, som man kräver i reservationen 1, äntligen skulle vara färdig att föreläggas riksdagen, är denna fråga redan löst, och utredningen hamnar måhända direkt i papperskorgen med den kända raden: Vad göras skall är allaredan gjort.

Herr talman! Det finns en skillnad mellan reservationerna 1 och 2 just när det gäller kravet på en översyn. I reservationen 2 begärs nämligen att lantbruksstyrelsen vid sin översyn av kursprogrammet vid Flyinge och eventuellt andra platser framlägger förslag om en utvidgning av kursverksamheten. Jag erkänner att vi är betydligt hårdare i reservationen 1, eftersom vi, utöver att framföra detta utredningskrav, också begär att få reda på hurudana förhållandena i dag är bland dem som sysslar med hästar — här kommer även djurskyddssynpunkterna in i bilden. Jag vill också säga till herr Hansson i Skegrie, att tränarutbildningen visserligen är viktig men att den grundläggande yrkesutbildningen också måste tas med i planeringen nu när vi såsom herr Berndtsson sade inte kan som förut rekrytera folk som jordbruket ställer till förfogande.

Herr talman!

Det har sällan hänt att man på praktiskt taget alla håll har sagt att alla är överens om grunddragen i en fråga. Det är alldeles felaktigt, som herr Hansson i Skegrie vill göra gällande, att vi skulle ha en annan uppfattning angående utbildningen av den personal det är fråga om här. Vi menar att den bör ha samma förutsättningar att skaffa sig utbildning som all annan personal inom andra verksamhetsgrenar. På den punkten skiljer sig inte våra åsikter. På vilka punkter skiljer sig då våra åsikter? I reservationen 1 begärs en särskild utredning. Herr Hansson har redan sagt att den kan ta lång tid, så jag behöver inte orda om den saken. I reservationen 2 uttalas att lantbruksstyrelsen vid sin översyn bör utarbeta ett förslag om utbildningen på detta område. Jag vill ta upp en liten principiell diskussion med herr Hansson på den senare punkten. Lantbruksstyrelsen handhar kursverksamheten inom jordbrukets och skogsbrukets område och gör själv upp program för kurserna inom den ram som har uppdragits. Har herr Hansson tänkt på var det skulle sluta om vi knäsatte en ny princip, att lantbruksstyrelsen skall göra en översyn av ett visst område och sedan gå till riksdagen för att få förslaget godkänt? Måste inte då samma ordning gälla på alla andra områden inom jordbruket där verksamhet bedrivs med medel från lantbruksstyrelsen? Vi har inte kunnat acceptera detta, utan vi menar att det ämbetsverk som har ansvaret för all annan utbildning inom detta område bör ha ansvaret också för denna utbildning. Jag vill inte polemisera mot fru Sundberg, eftersom jag inte tycker att det tjänar något vettigt syfte. Hon säger att man inom varje näringsgren satsar pengar på att utbilda folk, och det kan vara riktigt. Då kan man fråga sig om travsporten är en näringsgren eller om den är någonting annat. Fru Sundberg kan hänvisa till att staten får in så och så mycket pengar på travsporten, men är det inte på samma sätt med fotbollsspelet, där tränare måste utbildas och staten får in pengar på tipsspelet? Herr talman! Jag skall inte tillägga mera utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är säkerligen myc ket som lantbruksstyrelsen överväger i sitt arbete men som aldrig kommer längre än så. Allting går inte vidare till kanslihuset i form av förslag. Det är ingalunda meningen att lantbruksstyrelsen skall gå till riksdagen, som herr Persson i Skänninge ville göra gällande. Vi begär att lantbruksstyrelsen skall lägga fram förslag, men dessa skall givetvis lämnas till regeringen och därifrån komma till riksdagen. Det är riksdagens fulla rätt att begära sådant av de statliga myndigheterna. Det är inte på det viset att dessa är suveräna över riksdagen och gör som de vill, oavsett vad riksdagen säger.
Herr talman! Låt oss utgå från att lantbruksstyrelsen skall göra som herr Hansson i Skegrie säger. För närvarande tar lantbruksstyrelsen i sina petita upp en viss mängd pengar att användas just för kursverksamhet. Menar herr Hansson i Skegrie på fullt allvar att man skall specialdestinera dessa pengar just till denna verksamhet? Lantbruksstyrelsen, som har att fastställa kursprogram och kursplaner, vänder sig till Kungl. Maj:t för att få pengar härför. Är det verkligen herr Hanssons i Skegrie mening att detta ämbetsverk skall redovisa att man ämnar lägga upp en kurs just för denna verksamhet och få pengar specialdestinerade till den?

Herr talman! Det är precis vad jag menar. Om lantbruksstyrelsen efter en översyn anser att undervisningen bör utvidgas, att nya kursplaner skall uppläggas, skall man naturligtvis gå till regeringen och begära pengar för detta. Annars skulle vi aldrig komma någon vart med nya uppslag.
Herr talman! Det står alltså fortfa rande kvar, herr Hansson i Skegrie, att det i fortsättningen kommer att bli regeringen som bestämmer kurserna och icke ämbetsverket. Vill herr Hansson verkligen att denna möjlighet skall tas ifrån lantbruksstyrelsen? Herr Hansson säger att det inte är ämbetsverken som skall bestämma, utan det skall regeringen göra. Ämbetsverken gör upp en ram för sin verksamhet. Inom den ramen har de rätt att inrätta vilka kurser som helst. Då måste det vara rimligt att man inte gör ett undantag just för den här verksamheten. Det kan jag inte tänka mig att man skall göra.
Herr talman! Debattens utformning är väl ett exempel på att vi år 1969 i allra högsta grad har anledning att observera vad som står i reservationen 2 om krav på lantbruksstyrelsen att lägga fram förslag. Vad är det som saknas i detta sammanhang? I Mölndal finns Åbyfältet, den enda kommunalägda banan i landet. Jag har alltså som kommunalman förutsättningar att få en viss insyn i verksamheten. Vad som framför allt är aktuellt inom detta område är grundutbildning för stallpersonal. I denna grundutbildning ingår körning och dressyr. Inom denna grupp sker en ganska stor omsättning. För att klargöra storleken för kammarens ledamöter kan jag ta Åbyfältet som exempel. Stallpersonalen omfattar 80 anställda, medan vi däremot bara har 25—530 tränare. Omsättningen på tränarna är synnerligen liten, varför behovet av årlig kursverksamhet inom det området kan ifrågasättas. Men i fråga om stallpersonalen har vi en mycket stor omsättning. Det betyder att den ungdom" som kommer in där har ett stort behov just av själva grundutbildningen. Tyvärr förhåller det sig så i fråga om problemen för travbanorna, att allmänheten möter travbanornas verksamhet i rubrikerna och kanske får en negativ inställning i många avseenden vad beträffar både travoch galoppsport. Men vi som har insynen i fråga om travbanornas verksamhet vill betona att hästens engagemang på själva travbanan inte får åsidosättas för att man har ett totospel i det sammanhanget. Gör man en uppdelning av hästens engagemang visar det sig, att han tävlar kanske fem å sex minuter per vecka, men han omhändertas av stallpersonalen 167 timmar i veckan. Det är av denna orsak som jag lägger så stor vikt vid att just stallpersonalen får en grundutbildning. Stat, kommun och landsting bidrar på de mest skilda områden till utbildningen — allt ifrån de 44 lantbruksskolorna till urmakarskolan i Borensberg. Man kan lägga upp ett mycket stor schema härvidlag. Vi bör inte vara främmande för den yrkesgrupp som stallpersonalen utgör, och orsaken till att jag tar till orda är att reservanterna i reservationen 2 skärpt sin skrivning i förhållande till utskottet.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

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag anser att bevakningen av främmande ubåtar och örlogsfartyg på svenskt territorialvatten fungerar tillfredsställande. Vår övervakning av främmande örlogsfartyg i allmänhet, inklusive ubåtar i Öövervattensläge, motsvarar de krav som vi kan uppställa inom fredsorganisationens ram. Beträffande ubåtar i undervattensläge kan kravet med hänsyn till erforderlig personell, ekonomisk och organisatorisk insats inte ställas lika högt längs hela vår långsträckta kust. Vi har emellertid inom de erfarenhetsmässigt viktigaste områdena en kontinuerlig militär havsövervakning med radar. Beredskapsfartyg och helikoptrar står ständigt beredda att rycka ut med kort varsel. Vid övervakningen förekommer ett samarbete mellan krigsmakten och tullen, polisen och sjöfartsverket. På grund av rationaliseringar framför allt inom lotsoch fyrväsendet har en översyn av denna verksamhet aktualiserats. Med hänsyn till incidentberedskapens nuvarande omfattning samt möjligheterna att snabbt höja beredskapen om läget så skulle kräva anser jag att bevakningen av vårt sjöterritorium är tillfredsställande.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det utförliga svar jag fått på min enkla fråga. Herr statsrådet kommer till det resultatet att bevakningen av vårt sjöterri torium är tillfredsställande. Jag delar inte den uppfattningen men bortser kanske samtidigt från att jag har en annan värdering än statsrådet när det gäller den prioritering som vi bör ge vårt försvar. Den saken skall jag dock inte här gå in på, eftersom den inte kan inrymmas i en debatt som rör svaret på en enkel fråga. Jag tänker framför allt på totalförsvarets möjligheter till bevakning, och där vill jag knyta an till vad statsrådet säger i sitt svar, nämligen att en kontinuerlig rationalisering äger rum beträffande tullväsendet, lotsorganisationen och fyrväsendet. Det är en rationalisering som säkerligen är befogad från civila utgångspunkter men som jag tycker inger allvarliga betänkligheter om man ser saken ur totalförsvarssynpunkt. Den betyder helt enkelt att möjligheten till rapportering minskar. Härtill kommer att skärgården successivt avfolkas, vilket gör att antalet ögon — om jag så får säga — som kan blicka ut över havet också minskar. Och vi vet ju att det inte finns någon automatik som kan ersätta ögats optiska iakttagelser. Allt detta 1eder till att bevakningen minskar. Om det inte vidtas några åtgärder för att kompensera minskningen kommer vi alltså automatiskt att få finna oss i en försämrad bevakning av Sveriges sjöterritorium. Detta tycker jag är något som man bör ha uppmärksamheten riktad på. Herr statsrådet åberopar nu i sitt svar rationaliseringarna inom lotsoch fyrväsendet och säger att en översyn av verksamheten aktualiserats. Ja, jag vet att den har aktualiserats — jag vet att överbefälhavaren vid många tillfällen har gjort framställningar om en allsidig utredning av hur minskningen i bevakningen skulle kompenseras. Av herr statsrådets svar får jag emellertid inte någon uppfattning om huruvida herr statsrådet tänker tillsätta en allsidig utredning för att undersöka hur kompensation skall kunna åstadkommas.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att vi ju inte kan anpassa vårt lotsoch fyrväsende med hänsyn till totalförsvarsberedskapen, utan anpassningen därvidlag måste självfallet ske uteslutande med utgångspunkt i de fredsmässiga uppgifterna. Men eftersom både lotsoch fyrpersonalen hittills har hjälpt till vid övervakningen av vårt sjöterritorium, så är det klart att denna verksamhet efter hand som den minskar i omfattning måste ersättas av någonting annat. Och det är det vi håller på med.
Herr talman! Jag är tacksam för det konstaterande som försvarsministern gjorde, att den ifrågavarande verksamheten på något sätt måste kompenseras. Statsrådet säger att man håller på med detta. Betyder det att en departementsutredning funderar över saken? Jag trodde närmast att överbefälhavaren önskade en allsidig utredning, där också krigsmakten kunde bli representerad och där expertisen kunde ge sin syn på saken. Men jag tackar för det svar som herr statsrådet givit och hoppas att utredningen kommer till stånd inom en snar framtid.

Herr talman!

Fru Ryding har frågat mig hur jag bedömer verkningarna för olika befolkningsgrupper och regioner av ett bifall till SJ:s förslag till höjda taxor och lämpligheten av att ett avgörande härom uppskjuts till efter höstriksdagens behandling av väckta motioner om trafikpolitiken. Herr Larsson i Umeå har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några snara taxedämpande åtgärder för det norrländska näringslivet med anledning av SJ:s förslag till höjda taxor. SJ:s förslag om vissa taxeändringar har i dagarna ingetts till Kungl. Maj:t och bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet. Jag vill därför begränsa mig till att konstatera följande. Taxeförslaget är betingat av inträffade kostnadsökningar, främst på lönesidan. Vid den taxehöjning som företogs den 1 juni i år kunde man endast delvis beakta konsekvenserna i kostnadshänseende av de nya löneavtalen för åren 1969 och 1970. Dessa träffades som bekant först senare. Avtalsuppgörelsen har för SJ med dess personalintensiva verksamhet varit mycket kännbar. Den innebär sålunda en total ökning av personalkostnaderna med inte mindre än 12 procent. SJ:s förslag bygger på att kostnadsökningen endast delvis skall täckas genom avgiftshöjningen. I övrigt förutses en kombination av åtgärder, som innefattar både rationalisering och aktivare marknadsföring. Det bör vidare nämnas, att det vid ett genomförande av den föreslagna taxehöjningen och av rationaliseringsoch marknadsföringsprogrammet i övrigt kommer att kvarstå en betydande brist i förhållande till det för SJ uppställda avkastningskravet. För innevarande budgetår skulle detta — med bortseende från vissa bokslutsdispositioner — komma att ligga i storleksordningen drygt 100 miljoner kronor. Den av SJ föreslagna taxehöjningen avser självfallet trafiken i hela landet. I sammanhanget bör det förhållandet understrykas att SJ:s tariffer på längre avstånd starkt sjunker, vilket givetvis är av betydelse för bl.a. det norrländska näringslivet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Efter lönerörelsens slut i våras gick det ut en rekommendation till olika branschorganisationer att försöka hålla priserna nere och eftersträva att på allt sätt rationalisera verksamheten för att kapa bort de ökade lönekostnaderna. Jag är självfallet på det klara med att statens järnvägar inom ramen för den nuvarande trafikpolitiken har gjort allt som ankommer på dem för att hålla kostnaderna nere, så på den punkten vill jag på intet vis kritisera. Hur denna princip för trafikpolitiken skall tolkas tycks emellertid ingen bli klok på; att det rullar åt fel håll förefaller däremot alla att vara överens om. Den snäva tolkningen av begreppet konkurrens på lika villkor mellan transportgrenarna har opinionen tydligen avlägsnat sig från. Numera tar man ju in samhällets kostnader för miljöförstöring, trafikolyckor o.s.v. i den diskussion som rör järnvägspolitiken. Vi hade under vårriksdagen en stor debatt här i kammaren om vad sjukvården får kosta i förhållande till nationalproduktens ökning. Från flera talare framfördes då åsikten att man skulle försöka styra över den bilburna lastoch persontrafiken i större utsträckning till järnvägarna för att minska trafikolyckorna på vägarna. Om alla dessa samhällskostnader förs in i bilden, ter sig naturligtvis situationen annorlunda än om vi skall se det hela rent företagsekonomiskt. Järnvägsstyrelsens framstöt om höjda priser kommer självfallet att medföra ett bortfall av trafikanter. I anslutning till svaret vill jag erinra statsrådet om att SJ i våras inledde försök med att sänka biljettpriserna mellan vissa Mälarstäder — Enköping, Eskilstuna, Köping och Västerås — och Stockholm. Det visade sig att denna åtgärd ledde till en 32-procentig ökning av biljettförsäljningen och en inkomstförstärkning med 6,6 procent. Detta experiment har tyvärr inte blivit någon tankeställare för SJ:s ledning. Metoden borde kanske ha kunnat prövas i större omfattning.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är obestridligt att fraktkostnaderna är en belastning för de norrländska företagen, beroende på de långa avstånden. Konkurrenssituationen försämras ju mer fraktkostnaderna höjs. De tunga frakterna skall enligt vad som har meddelats gå upp med 5 procent när det gäller vagnsfrakter över 10 ton; för lättare gods beräknas en höjning med 8 procent. Om den aviserade höjningen blir genomförd snedvrids ytterligare den konkurrenssituation som vi för närvarande har. Man får väl också räkna med att dessa fraktavgifter kommer att vara normgivande för andra transportmedel; de följer förmodligen med i denna höjning, så att fraktkostnaderna i allmänhet blir högre. Kommunikationsministern understryker i sitt svar att SJ:s tariffer sjunker kraftigt med längre avstånd, vilket givetvis har betydelse för bl.a. det norrländska näringslivet. Det kan inte för nekas att ju större avståndet är, desto mindre blir kostnaden per kilogram om man räknar kilometerantalet. Men de långa norrländska frakterna är ju dyrare för företagen än de korta frakter som de mera välbelägna företagen har. Räknar man med ett procentuellt tilllägg blir gapet ännu större än för närvarande. Det är alltså ingen tröst att kostnaderna sjunker starkt på de långa avstånden, ty effekten av ett procentuellt tillägg blir att skillnaden mellan ett företag som har korta fraktavstånd och ett som har långa förstoras. Om konkurrenskraften ytterligare försämras uppstår naturligtvis risk för nedläggning av företag, som då inte kan hävda sig, och detta vore en synnerligen olycklig utveckling. Lokaliseringsstödjande åtgärder får icke avsedd verkan om ekonomiska belastningar i form av fördyringar medför ett försämrat utgångsläge för näringslivet. Jag hoppas att kommunikationsministern trots att han inte direkt svarat på min fråga skall vara vällvilligt inställd till att söka rätta till den situation som det norrländska näringslivet råkat in i och försöker åstadkomma ett bättre konkurrensförhållande.

Herr talman! Eftersom fru Ryding är förhindrad att själv ta emot kommunikationsministerns svar, ber jag att i hennes ställe få tacka för detsamma. Det återstår ju från vårriksdagen ett flertal trafikmotioner att behandla i denna kammare, bl.a. vårt motionspar 1: 71 och II: 87. Vi begär i dessa motioner en översyn av hela den statliga trafikpolitiken. Jag skall naturligtvis inte ta upp hela detta problemkomplex i samband med besvarandet av en enkel fråga. Låt mig emellertid ändå, herr talman, säga att den framställning, som styrelsen för statens järnvägar gjort om höjda taxor, aktualiserar det förhållandet att det inte är höjda biljettpriser och taxor som vi behöver, utan en ny trafikpolitik. Om SJ nu höjer taxorna med ytterligare 8 procent, uppstår besvärande följdverkningar. Taxorna har ju redan höjts en gång tidigare i år, och med den aviserade höjningen skulle trafiktaxorna sammanlagt stiga med 15 procent. Godstrafiktaxorna har visserligen höjts något mindre, men tendensen är därvidlag densamma. Hänvisningarna till att det är löneökningar som med nödvändighet skulle påkalla taxestegringar gör på mig närmast ett beklämmande intryck. Jag vill åberopa ett påpekande som gjorts av Järnvägsmannaförbundets ordförande Gustav Kolare och som återgivits i förbundstidningen Signalen, nr 43: »När löntagarna gick ut i årets förhandlingar fick de uttalanden — om än inte försäkringar — om att prisnivån under avtalstiden skulle förbli stabil — — — SJ är ett nyckelföretag i detta sammanhang och en taxehöjning skulle innebära efterverkningar över hela fältet.> Så långt Gustav Kolare. Anser statsrådet att sådana synpunkter kan lämnas utan beaktande? Verkningarna blir alltså negativa, inte minst för Norrlandslänen. Läget i dessa områden talar för en avvägning av personoch godstrafiktaxorna som tar hänsyn till vad de näringspolitiska intressena där kräver. Det är också en synpunkt som inte kan förbises. I debatten om trafikpolitiken har' det påvisats att upprepade höjningar av både personoch godstrafiktaxorna leder till en förskjutning av trafiken till landsvägarna. Ambitionerna från samhällets sida borde väl vara att styra utvecklingen i rakt motsatt riktning. Jag skall inte nu närmare utveckla synpunkterna på hela detta komplex, men visar inte debatten på detta område och de frågor som ställts här i dag att saken är så pass omstridd att verkligt goda skäl talar för ett uppskov med ställningstagandet till dess att riksdagen har beretts tillfälle att pröva den trafikpolitiska situationen i vidsträcktare mening? Statsrådet säger i sitt svar ingenting om den delen av fru Rydings fråga, alltså om man inte skulle vänta med avgörandet till i höst. Jag vill sluta med att säga att jag hoppas att dessa synpunkter, som framförts även från fackligt håll, kommer att beaktas.

Herr talman! Som exempel på vad som skulle vara bättre än det som nu sker tog herr Andersson i örebro fram de försök som SJ har bedrivit och bedriver med prissänkning för resor mellan Stockholm och fyra Mälarstäder. Jag konstaterar då att försöken ännu inte är slutförda. De anförda resultaten utgör endast ofullständiga delresultat för de fyra första månaderna i år och kan inte slutligt utvärderas förrän utfallet av verksamheten under försommaren och årets senare hälft föreligger. Vidare kan nämnas som en positiv sak att SJ för närvarande prövar möjligheterna att genom lägre priser för resor mitt i veckan mellan Stockholm och Norrland åstadkomma både en bättre trafikservice och ett bättre kapacitetsuinyttjande samt genom detta också ökade intäkter. I mitt frågesvar nämnde jag att avtalsuppgörelsen för 1969 och 1970 var mycket kännbar för SJ. Den totala kostnadsstegringen per år har beräknats till minst 135 miljoner kronor. Jag har vidare förklarat att jag inte vill gå in på någon närmare diskussion om SJ:s framställning i taxefrågan, vilken för närvarande är föremål för departementets prövning. Men jag har allmänt givit uttryck åt den uppfattningen att kostnadshöjningar inte kan mötas enbart med avgiftshöjningar utan att även marknadsföringsoch rationaliseringsåtgärder måste till, och jag har också sagt att vid mera betydande kostnadsstegringar finns ett behov av att vidta taxehöjningar. Herr Larsson i Umeå uppehöll sig litet vid de lokaliseringspolitiska aspekterna när det gäller statens järnvägars verksamhet och de föreslagna taxehöjningarna. I det sammanhanget vill jag erinra om att SJ:s verksamhet i princip bedrivs enligt de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen drog upp 1963. Därmed följer i första hand ett kostnadsansvar. Riktlinjerna uigår emellertid också från att järnvägstrafiken liksom verksamheten inom andra trafiksektorer skall planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort. De lokaliseringspolitiska, arbetsmarknadsmässiga och allmänt näringspolitiska målsättningarna bör sålunda beaktas. Detta innebär exempelvis att då företagsekonomiska skäl saknas för att uppehålla trafiken på en viss eller vissa bandelar kan statsmakterna lämna SJ särskild ersättning för bandelarnas bibehållande, om så befinnes motiverat av nyssnämnda skäl. Jag kan erinra om att vi innevarande budgetår satsar drygt 200 miljoner kronor för att upprätthålla det olönsamma järnvägsnätet. Bidrag till olönsam busstrafik, bl.a. i SJ:s regi, utgår också årligen av statsmedel i särskild ordning. Jag vill vidare konstatera att statens järnvägar under de senaste åren långtifrån uppfyllt det uppställda avkastningskravet. Bristen härvidlag har flera år i följd varit av storleksordningen drygt 100 miljoner kronor. Detta hör också till bilden. I fråga om SJ:s fraktpolitik vill jag göra några konstateranden. Järnvägsdriften kännetecknas som bekant av höga fasta och låga rörliga kostnader. Betingelserna för massgodstransporter är därför mycket goda. Det kommer till synes i SJ:s taxepolitik genom att priset på större och tyngre sändningar inte ökat i samma utsträckning som Övriga taxor. SJ har sålunda låtit rationaliseringsvinsterna i första hand komma de tunga transporterna till godo.

Mitt konstaterande, att det är de ökade lönerna för SJ:s personal som är huvudorsaken till det läge vi nu befinner oss i, betraktar fru Marklund som beklämmande. Det måste då konstateras — detta är någonting som kamrarnas ledamöter säkerligen har klart för sig — att när det gäller prispolitiken i handeln, så kan där finnas marginaler att angripa. Och mitt konstaterande, att förslaget om höjda SJ-taxor har sin huvudsakliga grund i ökade löneutgifter, bör inte uppfattas som beklämmande — det är enbart ett konstaterande av att det i de skilda fallen inte rör sig om samma storheter. SJ har, fru Marklund, inte på länge haft och har inte i dag några marginaler. Fru Marklund återkommer till frågan, om jag är beredd att medverka till att beslutet om SJ:s taxor skjuts upp i avvaktan på höstriksdagens behandling av väckta motioner om trafikpolitiken. Någon sådan utfästelse kan jag inte lämna. På detta liksom på andra områden finns antagna riktlinjer för verksamheten, och den omständigheten att motioner väckts i olika frågor kan i princip inte föranleda att regeringen avstår från att agera. Bortsett härifrån och utan att i detta sammanhang närmare gå in på taxeförslaget vill jag än en gång konstatera, att även vid ett bifall till SJ:s förslag skulle det komma att kvarstå en betydande brist i förhållande till det för SJ uppställda avkastningskravet. Som jag nämnde skulle bristen, med bortseende från vissa bokslutsdispositioner, komma att bli av storleksordningen drygt 100 miljoner kronor för innevarande budgetår. Det sista säger jag för att skingra eventuella föreställningar om ett oresonligt krav på kostnadstäckning när det gäller statens järnvägar.

Herr talman! Genom den debatt som förs i tidningar och annorstädes om SJ börjar det stå klart för oss att SJ nu är hela svenska folkets järnväg, och från alla håll vill man på något sätt skydda den fortsatta verksamheten. Konsekvenserna för samhället av de ökade vägtransporterna har då, som jag tidigare framhållit, alltmer kommit in i bilden. Man önskar att så mycket som möjligt av personoch godstrafiken skall gå via järnvägen så att vi slipper en anhopning på vägarna, eftersom det är svårt att klara framför allt de större tätorternas gatuoch genomfartsproblem. Beträffande försöken i Mälarregionen för trafiken till Stockholm från fyra städer säger kommunikationsministern att det endast föreligger en delrapport för årets fyra första månader och alltså inte för den tid då det varit sommartrafik. Man får väl anse att trafiken under perioden i fråga har varit lägre än i genomsnitt. Det finns erfarenhet av dessa problem från andra länder. I Canada t.ex. sänkte man priserna på vissa järnvägslinjer och fick god lönsamhet. Men jag vill tillägga att detta inte kan tas till intäkt för att systemet skulle lyckas lika bra här, eftersom det i Canada gällde längre transporter. Den debatt som förs om den nuvarande trafikpolitiken och SJ:s styrelses framstöt om att få höja priserna bör dock både regering och riksdag ta som en påminnelse om att en omprövning av den nuvarande trafikpolitiken brådskar.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag framhålla att jag inte har avsett att SJ skall bära kostnaderna för en kraftig sänkning av fraktavgifterna eller över huvud taget har möjlighet att göra detta. Enligt 1963 års riksdagsbeslut skall SJ bära sig ekonomiskt, och problemet måste därför lösas på annat sätt. Kommunikationsministern nämnde de 200 miljoner kronor som anslås som särskilt stöd för trafiksvaga delar. Man kan naturligtvis tänka sig någon liknande konstruktion för att kompensera SJ för inkomstbortfallet, om man vill införa lägre fraktavgifter för det norrländska näringslivet.
Herr talman! Kommunikationsministern framhåller att SJ:s verksamhet bedrivs efter de riktlinjer som fastställdes 1963. I ett eget yttrande till SJ:s styrelses framställning säger LO:s utredningschef Clas-Erik Odhner att dessa principer är mycket svåra att förverkliga. Jag har tidigare åberopat röster från den fackliga sidan och jag åberopar nu Clas-Erik Odhner när det gäller den s.k. konkurrenslinjen. Även jag är av den meningen att sociala och andra skäl måste tas med i bilden och att ett beslut om de aktuella taxehöjningarna därför borde uppskjutas tills riksdagen behandlat frågan om trafikpolitiken i stort. Jag sade att jag fann hänvisningarna till löneökningarna beklämmande. Det gör jag mot bakgrunden av den bild som man inom den fackliga rörelsen tecknar av en framtida utveckling inom SJ med ständiga taxehöjningar. Man talar — det gör bl.a. Gustav Kolare — om en avtalsrörelse i år under knapphetens kalla stjärna och framhåller att LO mycket bestämt hävdade att förutsättningen för att acceptera en så begränsad löneökning som det då blev fråga om var en stabil prisnivå. även finansministern har, om jag icke missminner mig, sagt att de löneökningar som blev följden av årets avtalsrörelse höll sig inom de samhällsekonomiska ramarna.
Herr talman! Fru Marklund citerade LO-ekonomen Clas-Erik Odhners särskilda yttrande till SJ:s förslag om taxehöjningar. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag nämna att herr Odhner sitter i SJ:s styrelse, som var enig om förslaget.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat, om jag är beredd att ta initiativ till att anpassa teletaxan med hänsynstagande till de nya kommunerna så att de som är boende inom samma kommun debiteras enhetlig avgift. Det nuvarande telefontaxesystemet har utformats med sikte på att enhetliga taxor skall gälla för samtal inom egen kommun. Därvid har avsetts kommunindelningen före den år 1964 beslutade omläggningen. Inom televerket har tillsatts en arsetsgrupp med uppgift att se över telefontaxesystemet. Förutsättningarna för en enhetlig taxa för telefonsamtal inom de nya kommunblocken kommer därvid att speciellt undersökas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för det positiva svar som jag fått på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att det inom televerket har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att se över teletaxesystemet. Jag förutsätter att arbetsgruppen framlägger förslag om en enhetlig teletaxa, innebärande att samma samtalsavgift skall utgå oavsett var man bor inom kommunen och att televerket inte skall dröja alltför länge med att införa en dylik enhetstaxa. Det är inte minst ur rättviseoch jämlikhetssynpunkt motiverat att kommunens samtliga medborgare — även de som bor i kommunens ytterområden — debiteras samma samtalsavgift för telefonsamtal. Tyvärr finns det kommuner där samtalsavgiften utgår efter var vederbörande kommunmedborgare bor. Jag tänker bl.a. på Gävle. Den 1 januari i år inkorporerades till Gävle stad kommunerna Hamrånge, Hille och Hedesunda. Sammanslagningen innebar ingen förändring av samtalsavgifterna för telefon inom den nybildade storkommunen. Samtal mellan Gävle stad, Hille och Hedesunda debiteras med 11 öre per nionde minut medan samtal mellan Gävle stad och Hamrånge debiteras med 11 öre för varje intervall om 45 sekunder. Ett nio minuter långt samtal från Hille eller Hedesunda till Gävle skulle kosta 11 öre under det att ett lika långt samtal från Hamrånge till Gävle skulle kosta inte mindre än 1:32 kr. Det kan inte vara skäligt, och det rimmar över huvud taget dåligt med jämlikhetsprincipen att tillämpa olika samtalsavgifter inom samma kommun. Det bör väl vara så att de som bor i kommunens ytterområden inte skall behöva erlägga en högre samtalsavgift för telefon än de som bor i kommunens tätort. Jag vill till sist uttala en förhoppning om att televerket, inte minst med hänsyn till de nya kommunbildningarna, vidtar sådan ändring av taxesystemet att teletaxan anpassas till de nya kom munbildningarna och att de som bor inom samma kommun debiteras lika hög samtalsavgift.
Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag vill medverka till införandet av en möjlighet att vid Svensk bilprovning AB:s stationer få av bilverkstad utförd reparation kontrollerad. Den årliga obligatoriska kontrollbesiktningen innefattar granskning av ett stort antal fordonsdetaljer av betydelse för trafiksäkerheten. Över varje besiktning utfärdas ett protokoll, som visar fordonets beskaffenhet vid besiktningstillfället. Om fordonet reparerats eller justerats omedelbart före besiktningen får fordonsägaren därmed automatiskt en kontroll av utförda åtgärder. Förutom de obligatoriska kontrollbesiktningarna utför Svensk bilprovning frivilliga besiktningar. Dessa är också i första hand en trafiksäkerhetskontroll, och undersökningen är densamma som vid den obligatoriska besiktningen. Trafiksäkerhetskontroll utföres efter tidsbeställning på varje bilprovningsstation och kan ske oberoende av fordonets inställelse till ordinarie kontrollbesiktning. Liksom vid kontrollbesiktning får fordonsägaren här ett besiktningsprotokoll vilket på samma sätt kan vara vägledande för bedömning av t.ex. utförda reparationer. Vidare finns vid ca 40 av Svensk bilprovnings stationer möjlighet till s.k. konditionsbesiktning. Denna omfattar förutom de moment som ingår i trafik säkerhetskontrollen även sådana detaljer eller funktioner på fordonet som inte är av direkt betydelse för trafiksäkerheten. Bl.a. ingår funktionskontroll av motor, generator och startmotor samt uppmätning av hjulvinklar. Även konditionsbesiktning kan utföras oberoende av den årliga kontrollbesiktningen. För vissa av kontrollåtgärderna vid konditionsbesiktning behövs emellertid speciell utrustning. På grund av den relativt ringa efterfrågan på konditionsbesiktningar har bolaget hittills endast anskaffat sådan utrustning till en del av sina stationer. Såväl trafiksäkerhetskontrollen som konditionsbesiktningen ger alltså bilägaren stora möjligheter att få sin bil kontrollerad t.ex. efter ett verkstadsbesök. Avgifterna för de båda besiktningstyperna är jämförelsevis låga — för personbil 40 kr. för trafiksäkerhetskontroll och 60 kr. för konditionsbesiktning.
Herr talman! Jag tackar för det mycket utförliga svaret, som emellertid inte fullt täckte det som jag syftade på med min fråga. Vi vet alla att det ofta händer att personer som lämnar in sin bil på en verkstad inte får den reparation utförd, som de blir debiterade för. Denna brist på hederlighet är allvarlig, särskilt som det gäller en trafiksäkerhetsfråga och i sista hand människoliv. Jag anser att allt det som nämndes av kommunikationsministern är bra och bör finnas, men jag menar att det borde ges möjlighet till en punktkontroll. Om en bilägare låtit på en verkstad sätta in en ny förgasare, strömfördelare, nya bromsband eller någon annan detalj, skulle han kunna vända sig till en av Svensk bilprovnings stationer för en kontroll av att den begärda åtgärden verkligen blivit utförd. Denna kontroll borde kunna verkställas mot en låg avgift, kanske 10 kronor, och på detta sätt skulle man slippa ta i anspråk så mycket arbetskraft som erfordras för en fullständig konditionstest. Jag vill fråga statsrådet om inte en sådan kontroll skulle vara ganska enkel att genomföra. Den skulle ta mindre arbetskraft i anspråk än fullständiga konditionsbesiktningar och den skulle ha det goda med sig att man fick möjlighet till en allmänpreventiv kontroll, som kunde medverka till att göra verkstäderna hederligare. Det finns — det vill jag starkt understryka — hederliga verkstäder, men det finns tyvärr också sådana som inte är det. Med det föreslagna systemet skulle verkstäderna i gemen tvingas att bli hederliga.
Herr talman! Mot bakgrunden av de höga fasta kostnader som Svensk bilprovning har är det min övertygelse att det system, som herr Sjöholm förespråkar, för kunden inte skulle bli mycket billigare än det nu tillämpade, som innefattar en fullständig kontroll av bilen.
Herr talman! Det låter underligt att det skulle kosta lika mycket att göra en kontroll som bara tar kanske ett par minuter som att genomföra en besiktning, för vilken det behövs en halvtimme eller 45 minuter. Arbetstiden är väl ändå ganska dyrbar. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag avser att framlägga förslag om skyldighet för biltillverkare att använda material som förhindrar rostskador på bl.a. bilarnas avgassystem och övriga utsatta ställen. Eftersom frågan riktats till mig förutsätter jag att den avser de trafiksäkerhetsmässiga aspekterna på materialens beskaffenhet. Frågan om vidgad användning av rostbeständigt material för bildelar och bilutrustning är föremål för fortlöpande uppmärksamhet av trafiksäkerhetsverket, som enligt vägtrafikkungörelsen har att svara för utfärdandet av närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning. Detta gäller närmast sådana fall där användande av rostbeständigt material är av speciell betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt. En väsentlig fråga från trafiksäkerhetssynpunkt är korrosionsbeständigt eller motståndskraftigt material i bilarnas bromsledningar. I de bestämmelser om bromsanordningar, som fastställts av trafiksäkerhetsverket i februari 1969, har ställts krav som i fråga om rostbeständigheten är dubbelt så stränga som de som uppställts enligt ECE:s rekommendationer. Dessa bestämmelser skall tillämpas redan fr.o.m. 1971 års bilmodeller. Också i fråga om andra bildetaljer, såsom <avgassystem, bärande «delar m.m., är rostbeständigheten av betydelse från bl.a. trafiksäkerhetssynpunkt. Trafiksäkerhetsverket följer därför med uppmärksamhet utvecklingen inom hela detta område och är bl.a. representerat i samarbetsgruppen för bilkorrosion inom Ingeniörsvetenskapsakademiens korrosionsnämnd och i Korrosionsinstitutets utskott för korrosionsskydd av bilar. En väsentligt uppgift för dessa forskningsgrupper är att undersöka användandet av korrosionsbeständiga material i bilar och att utröna materialens lämplighet för ändamålet på längre sikt. Jag förutsätter att trafiksäkerhetsverket låter de nya rön, som kan komma fram genom bla. ifrågavarande forskningsverksamhet, resultera i de ytterligare bestämmelser som kan visa sig erforderliga för att uppnå en ännu högre grad av säkerhet i bilparkens tekniska standard.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till kommunikationsministern för det utförliga svar jag fått, och jag tackar också för upplysningen att trafiksäkerhetsverket ägnar dessa problem uppmärksamhet. Jag har tagit upp denna fråga mot bakgrunden av dess stora ekonomiska betydelse för de enskilda bilägarna, samtidigt som den också har med trafiksäkerheten att göra. Det kan väl också sägas att man här kommer in på samma tema som TV-debatten i går kväll sysslade med. En preliminär uppskattning av korrosionsskadorna på bilar här i landet visar att det rör sig om ca 500 miljoner kronor per år. Det är därför något förvånande att bilindustrin fortsätter att tillverka bilar av plåt, som inte är motståndskraftig mot rost. Saltningen på våra vägar påskyndar också rostangreppen, men såvitt jag förstår är saltningen den hittills bästa metod som kommit till användning mot ishalka. Vägverket kommer därför sannolikt att fortsätta med att använda salt. Därför måste kravet ställas på bilindustrin, i första hand den svenska, att man skall tillverka bilar av mera rosthärdig plåt. Framför allt gäller det, som också har påpekats i svaret, bromssystem och avgassystem, där skadorna beräknas kosta bilägarna ca 60 miljoner kronor per år. Här kommer också kravet på trafiksäkerhet in i bilden, eftersom rostskadade avgassystem har visat sig medföra stora förgiftningsrisker. Det händer att barn som suttit i bilens baksäte har dött av giftiga gaser från läckage i bilens avgassystem. Oftast är bilarnas avgassystem färdigt att bytas ut redan efter ett år med det material man nu använder vid biltillverkningen. Dess bättre tror jag att det finns plåt som stoppar mot korrosion och rost, om bara bilindustrin vill använda den. Den uppgift jag därvidlag litar till lämnades på en konferens och en bilutställning i Göteborg, där man visade en bil som försetts med zinkgalvaniserad plåt på utsatta ställen. Enligt uppgift skulle skyddet — lack och förzinkning — hålla i sex år, och merkostnaden beräknades uppgå till endast 100 eller 200 kronor per bil — ett belopp som jag tror att varje bilköpare är beredd att betala. Jag anser att detta är en fråga av intresse för samhället. Därest bilindustrin inte självmant vill gå in för att använda sådan rostfri plåt tycker jag att samhället skall vidtaga åtgärder i det syfte jag pläderat för. Jag tackar än en gång för svaret.

I detta sammanhang kan konstateras att biltillverkarna använder rostbeständigare material i allt större omfattning i utsatta delar på fordonen. Jag anser att man inte heller bör bortse från den gynnsamma verkan som uppnås genom den rostskyddsbehandling som i de flesta fall ingår i leveransservicen på nya bilar och som bilägaren därefter — om han så önskar — med enkla medel kan uppehålla genom årliga rostskyddsbehandlingar av sitt fordon.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vad orsaken är till att förhandlingsuppdrag beträffande propositionerna angående dels utbildningens organisation vid filosofisk fakultet, dels forskarutbildning och forskarkarriär överlämnades till statens avtalsverk avsevärd tid efter det att riksdagen erhållit desamma. Vidare har fru Kristensson frågat, om jag i fortsättningen avser att överlämna förhandlingsuppdragen i den ordning som angetts i 1968 års statsverksproposition. Som svar på fru Kristenssons första fråga vill jag framhålla följande. uppdrag till avtalsverket beträffande tjänster för utbildningsledare och studievägledare pågick inom utbildningsdepartementet förklarade sig SACO inte kunna gå med på att förhandla separat om dessa tjänster. SACO förutsatte i stället att de två propositioner som fru Kristensson är intresserad av skulle medföra en sammanhållen förhandling som omfattade hela universitetsområdet. Med hänsyn till denna SACO:s inställning fanns det inte någon anledning att påskynda arbetet med organisationspromemorian. Förhandlingsuppdrag lämnades till avtalsverket den 15 april 1969. Propositionen om forskarutbildning och forskarkarriär lämnades till riksdagen den 26 mars 1969. Förhandlingsuppdrag ansågs inte kunna lämnas förrän riksdagen tagit ställning i vissa omdebatterade frågor. Detta skedde den 20 maj 1969. Vidare ansågs uppdraget inte böra lämnas förrän överläggningar slutförts mellan företrädare för utbildningsdepartementet och SACO om utformningen av de ändringar i universitetsstadgan som hängde samman med forskarpropositionen. Dessa överläggningar avslutades i slutet av maj. Sedan ställning tagits till de förslag som SACO härvid fört fram lämnades förhandlingsuppdraget den 16 juni 1969. Med anledning av fru Kristenssons andra fråga vill jag framhålla att övervägande positiva erfarenheter gjorts av den nya handläggningsordning som tilllämpas försöksvis sedan drygt ett år tillbaka. Enligt min mening är detta dock för kort tid för att slutgiltigt avgöra om handläggningsordningen är den rätta. Jag avser därför att fortsätta försöksverksamheten.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för det mycket utför liga svaret på mina frågor. Jag tycker att det konstaterande herr statsrådet gjorde i slutet av sitt svar är positivt, eftersom det betyder att han menar att den ordning för förhandlingsuppdrags överlämnande som angivits i 1968 års statsverksproposition bör fortsätta, i varje fall som en försöksverksamhet. Mina konkreta frågor gällde dels propositionen om utbildningens organisation vid filosofisk fakultet, dels propositionen om forskarutbildning och forskarkarriär. På den första frågan svarar herr statsrådet att SACO inte ansåg sig kunna gå med på att förhandla separat om ifrågavarande tjänster och att det var därför han fann det befogat att uppskjuta avlämnandet av förhandlingsuppdraget. Det är en upplysning som förvånar 'mig, eftersom jag själv inte har fått den uppfattningen. Jag vill inte bestrida att uppgiften är korrekt, men jag kände inte till saken. Jag är inte säker på att hänsynen till en fackorganisation bör föranleda att man frångår den ordning för förhandlingsuppdrags avlämnande som man anmält för riksdagen, men på ett sätt är kanske en sådan hänsyn till en fackorganisation glädjande. Beträffande den andra propositionen säger herr statsrådet att riksdagen först borde få ta ställning i vissa omdebatterade frågor. Vilka dessa frågor var angav han emellertid inte. Detta tyder, herr statsråd, på en i och för sig rätt ovanlig hänsyn till den mening som riksdagen kan tänkas ha i olika sammanhang, och det är också glädjande ur parlamentarisk synpunkt. Jag är dock inte heller säker på att det bör medföra att man frångår den sedvanliga ordningen för avlämnande av förhandlingsuppdrag. Förfarandet stämmer i varje fall inte med den ordning som är anmäld. Det kan konstateras, herr talman, att just detta att förhandlingsuppdragen avlämnades så sent — t.o.m. lång tid ef ter det att riksdagen fattat beslut i dessa frågor — har medverkat till en avsevärd försening av genomförandet av denna nya verksamhet och vållat olägenheter för universiteten, vilket är att beklaga. Jag anser, herr talman, att man självfallet inte av förhandlingstaktiska skäl bör försena avlämnandet av förhandlingsuppdrag. Därmed vill jag dock inte påstå att det har varit motiveringen i detta fall. Till slut, herr talman, vill jag uttrycka den förhoppningen, att man i den fortsatta försöksverksamheten respekterar de riktlinjer som den dåvarande departementschefen anmälde i 1968 års statsverksproposition.
Herr talman! Jag är glad över att fru Kristensson noterar att vi är överens beträffande försöksverksamheten med den nuvarande handläggningsordningen. Jag vill betona att när den anmäldes för riksdagen meddelades det samtidigt, att denna nya handläggningsordning skulle prövas försöksvis och att det även i fortsättningen skulle vara möjligt att frångå den i speciella hänseenden. Man skulle alltså inte vara låst vid den ordning som föreslogs. Det tror jag är rätt nödvändigt, eftersom förhandlingsverksamheten inte kan låsas fast efter alltför stela schabloner. Jag är också ense med fru Kristensson om att man inte av förhandlingstaktiska skäl skall försena en proposition. På den punkten har jag ingen annan mening. Fru Kristensson säger vidare att hon inte kände till att SACO hade anmält att man ville ha en sammanhållen behandling av dessa två propositioner. Hon uttrycker också i viss mån en stilla undran över vad som kan ligga bakom uttrycket »vissa omdebatterade frågor». Fru Kristenssons inlägg ger mig därför anledning att något utveckla frågesvaret.

Vidare ansågs det som önskvärt — vilket också understrukits i svaret — att vi skulle avvakta de ändringar i universitetsstadgan som blev en följd av riksdagsbesluten. Överläggningar med SACO angående dessa ändringar avslutades i slutet av maj. Först därefter förelåg de organisatoriska förutsättningarna för att lämna förhandlingsuppdrag. Detta om forskarpropositionen. Då kan givetvis fru Kristensson fråga: Varför startade man då inte tidigare med propositionen angående utbildningsorganisationen vid filosofisk fakultet, den s.k. PUKAS-reformen? Utöver vad jag sade i frågesvaret vill jag också på den punkten anföra ytterligare några synpunkter.

Denna ståndpunkt hävdade sedan SACO vid flera tillfällen under vårens lopp. Avtalsverket framförde givetvis under hand till utbildningsdepartementet denna SACO:s inställning. Med hänsyn härtill bedömde departementet det som lämpligt — efter att först ha hört universitetskanslersämbetet — att slutligt fastställa arbetsuppgifter och tjänstekonstruktioner för utbildningsledare och studievägledare innan förhandlingsuppdrag lämnades beträffande dessa tjänster. Uppdraget lämnades emellertid i så god tid — det bör poängteras — att det skulle ha varit möjligt att, sedan överenskommelse träffats, fö re den 1 juli 1969 tillsätta dessa tjänster och således undvika en försening. Tyvärr kunde detta inte ske, då SACO höll fast vid sin ståndpunkt att inte ingå i separata förhandlingar förrän förhandlingsuppdrag förelåg även beträffande övriga tjänster. Det bör slutligen framhållas att SACO på ett tidigt stadium erbjöds en interimistisk lösning och reellt den för utbildningsledare och studievägledare begärda lönesättningen men tackade nej.

Herr talman! Jag kan då sannerligen inte klaga på den information som statsrådet vill ge i detta ärende — den uppskattar jag. Till vad statsrådet har sagt vill jag anföra tre synpunkter. Den första är att möjligheten att göra undantag från de uppdragna riktlinjerna och förhandla i lönefrågan gällde innan proposition lämnats; det är liksom en annan sak än att man ger förhandlingsuppdraget avsevärd tid efter det att riksdagen har behandlat ärendet. Den andra synpunkten är att det förhandlingsuppdrag som = <:avtalsverket fick inte nämnvärt skilde sig från de uppgifter som lämnades i propositionen, varför det i och för sig inte borde ha varit något skäl för en försening. Den tredje synpunkten gäller den sammanhållna förhandlingen, som jag alltså inte vill bestrida att SACO kan ha önskat. Man måste emellertid, om man - enbart utgår från den sist framlagda propositionen, om forskarutbildningen, konstatera att förhandlingsuppdraget inte lämmades förrän i mitten av juni medan propositionen förelades riksdagen den 26 mars. Det är denna tidsintervall som jag velat uppmärksamma. Huvudsaken är dock att statsrådet avser att i fortsättningen följa de regler som angivits.
Herr talman! Bara en kort replik. Fru Kristensson och jag tycks bli alltmer överens, och det är ju bra.

Bl. a. var universitetsstadgans utformning en stor och väsentlig fråga för SACO, som hade en rad synpunkter att framlägga. Dessa synpunkter övervägdes givetvis noga av utbildningsdepartementet, varefter man slutgiltigt tog ställning. Detta tog så lång tid i anspråk som nämnts. Att man dröjde med förhandlingsuppdraget får alltså tas som ett uttryck för viljan att verkligen lyssna på personalorganisationernas synpunkter.
Herr talman! Om jag vågar tillägga någon liten synpunkt skulle det vara att det inte alla gånger av hänsyn enbart till den fackliga organisationen är motiverat med en sådan fördröjning som den som förekommit. Det kan för en facklig organisation vara en nackdel att behöva förhandla under tidspress i medvetandet om att förhandlingarna förorsakar större olägenheter för den verksamhet de avser ju längre de drar ut på tiden.

Herr talman! Herr Börjesson i Fal köping har frågat statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra katastrofberedskapen utifrån de erfarenheter som vunnits av skadorna i samband med de stormar som under hösten dragit fram över Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Länsstyrelserna har en planlagd beredskap som fungerar även i sådana situationer som den nu aktuella. De berörda länsstyrelserna bearbetar för närvarande erfarenheterna från beredskapsinsatsen vid denna stormkatastrof på samma sätt som sker efter andra katastrofer för att kunna göra beredskapen än bättre. Räddningstjänstutredningen överväger bl.a. med ledning av länsstyrelsernas erfarenheter i vad mån och på vad sätt tillgängliga resurser för räddningsberedskapen kan behöva samordnas och ges enhetlig ledning. När utredningsresultaten lagts fram får bedömas vilka åtgärder till ytterligare förbättring av beredskapen mot bl.a. stormkatastrofer som kan vidtas.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. De enorma skadeverkningar som den senaste tidens stormar åstadkommit har på ett drastiskt sätt visat att vår beredskap för att möta katastrofer av detta slag inte är vad den borde vara. Förutom att stormarna förorsakat skadegörelse för vårt näringsliv, i våra skogar etc. har enskilda medborgare drabbats av besvärliga eloch teleavbrott, fått sina bostäder förstörda m.m. Det måste betecknas som synnerligen anmärkningsvärt att ett modernt samhälle som vårt med tillgång till nära nog alla landvinningar på teknikens område inte förmår att på ett bättre sätt bemästra stormarnas verkningar. Det är därför utomordentligt angeläget att man med ledning av vunna erfarenheter vidtar åtgärder för att förbättra katastrofberedskapen, så att vi står bättre rustade att möta katastrofer av vilket slag det vara må. Att teleabonnenter måste vänta en månad eller kanske ännu längre på att få telenätet reparerat, så att de kan använda sina telefoner, visar att det inte är så väl beställt med televerkets katastrofberedskap. Jag har velat säga detta inte som kritik mot linjearbetarna eller övriga arbetare i televerket. De utför säkerligen ett förtjänstfullt arbete. Men ledningen för televerket tycker jag borde ha kunnat ordna katastrofberedskapen på ett bättre sätt. Herr talman! Jag uppfattar svaret på min fråga som positivt men uttalar samtidigt den förhoppningen, att med ledning av länsstyrelsernas erfarenheter av de senaste stormkatastroferna åtgärder vidtages i syfte att förbättra beredskapen mot naturkatastrofer.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag kan tänka mig överväga att utöka 1968 års utbildningsutredning, bestående av blott ämbetsmän, med politisk representation, då utredningen går utöver rent prognosoch planeringsarbete. Jag planerar inte någon ändring i 1968 års utbildningsutrednings konstruktion, som ingående övervägdes innan utredningen tillsattes.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som var ungefär sådant som jag väntat. Jag hoppas bara att utbildningsministern har övervägt sitt nej lika grundligt som han säger att herr Palme på sin tid tog itu med frågan i departementet. Bakgrundssituationen är den att 1968 års utbildningsutredning tillkom efter en del framstötar även från oppositionens sida. I oppositionens krav ingick bl.a. att utredningen skulle bli parlamentariskt sammansatt, som man brukar säga, d.v.s. att det i själva utredningens kärna också skulle finnas företrädare för de politiska partierna. Så blev det nu inte. Politikerna förvisades till en av tre s.k. referensgrupper, som utredningen lyssnar på då och då utan att på något sätt vara förpliktad att ta hänsyn till vad gruppen anför. Jag vill inte påstå att man i utredningen inte har tagit någon hänsyn till denna grupp, men den behöver inte göra det. Den politiska referensgruppens kompetens är sålunda oklar, och dess möjligheter att inom utredningens ram bringa sina åsikter till offentligheten förefaller att vara synnerligen begränsade. Detta framgick också i någon mån när utredningens första s.k. debattbok, »Mål för högre utbildning», gavs ut, vilken de borgerliga reservanterna i den politiska referensgruppen fann vara ensidigt inriktad och därför egentligen skulle ha velat karakterisera närmare i en längre reservation. Det enda de kunde göra var emellertid att i företalet få noterat tvivel rörande promemorians ändamålsenlighet. Det var visserligen ett ord mitt i prick — det visade sig i den följande diskussionen — men det var ändå bara ett ord. Utbildningsutredningen synes mer och mer — det framkom även i den första debattboken ägna sig åt annat än prognos-, dimensioneringsoch planeringsarbete, som klart ligger inom generaldirektörers och likställdas kom petensområde. Nu för man fram tankar — det är i och för sig inget fel — som väl så småningom skall bli till förslag och som rör samhällets framtida utformning, struktur och styrning. Yrkesskola för alla, ett och ett halvt års teoretiska gymnasiestudier och arbetsplikt för högskolestuderande är — med någon tillspetsning — ett par inslag i förverkligandei av planerna på det framtida Utbildningssverige som man kan utläsa mellan raderna. Jag menar att allt detta har så väldiga samhällseffekter på sikt att ett första ställningstagande i en utredning icke får överlämnas enbart åt fyra ämbetsmän. Det är alltså min motivering för att politiker, parlamentariker, borde sitta i själva utredningen.
Herr talman! Till de tristare diskussionerna hör, tycker jag, de diskussioner som gäller vem som tagit initiativet till vad. Jag kan emellertid försäkra kammaren att det arbete debatten gäller hade kommit i gång oberoende av vad oppositionen gjort eller inte gjort. Jag vill också understryka att i en av de referensgrupper som är knutna till U 68 ingår — som herr Nordstrandh också erkände — representanter för de politiska partierna. Och herr Nordstrandh är, har jag blivit underrättad om, en av de mycket aktiva representanterna i denna grupp. Det tycker jag innebär en god garanti för att det blir politisk aktivitet i anslutning till det arbete som skall utföras. Jag tror inte att herr Nordstrandh skall underskatta sig själv på det sätt som han gjorde från talarstolen nyss. U 68:s arbete har i själva verket präglats av en mycket stor öppenhet, något som tidigare inte varit vanligt i utredningar. Utredningen har givit ut två debattskrifter som spritts i upplagor om 50 000 och 25 000 exemplar. De belyser centrala problem i utbildningsplaneringen och ger möjligheter för olika grupper ute i samhället att diskutera dessa aktuella problem. Både debattskrifterna och referensgrupperna är en väg till ett öppet arbetssätt som ger en grund för den fortsatta politiska behandlingen av den högre utbildningens planering, och jag bedömer detta som mycket värdefullt. Därför är det inte på det sättet att fyra ämbetsmän sitter i ett slutet rum och bestämmer om vår framtida utbildningspolitik — det är en felaktig beskrivning. Och personligen anser jag — jag vill gärna säga det, och det var därför jag svarade kort och koncist på frågan — att det är nyttigt att vi då och då ruskar om i det svenska utredningsväsendet. Det system jag här beskrivit är en bra metod att pröva en nyorientering, och jag anser att de hittills vunna erfarenheterna är goda och uppmuntrande.
Herr talman! Det äger sin riktighet att jag befinner mig i utredningens periferi. De vänliga ord om min aktivitet som herr utbildningsministern använde tackar jag för, och jag skall försöka motsvara karakteristiken. Men för mig är detta både en principiell fråga och — vilket är ännu allvarligare — en fråga om vem som lägger fram förslagen i de betänkanden som snart skall avges. Det är att hälsa med mycket stor tillfredsställelse att arbetsmarknadens organisationer, kommunförbunden, studerandeorganisationerna, utbildningsanstalterna = m.fl. medverkar och medverkar aktivt i utredningen genom referensgrupperna. Att det är bra med ett sådant öppet arbetssätt råder det inga delade meningar om oss emellan, förmodar jag. Jag anser emellertid — och därmed kommer jag in på den för mig viktiga frågan — att politikerna, parlamentarikerna, borde ha en annan ställning i utredningen än vad de organisationer, sammanslutningar och myndigheter, som jag nyss räknade upp, kan ha. Politikerna representerar otvivelaktigt på ett annat sätt hela samhället — de företräder opinionerna i samhället på ett mera utrerat och mera samlat sätt än vad andra representanter förutsättes skola göra. Det är därför jag menar att utredningen borde vara parlamentariskt sammansatt. En fara med att politiker inte ingår i utredningen är också, att när utredningen så småningom presenterar sina betänkanden — än så länge rör det sig bara om debattböcker, och de har inte samma betydelse — så är det dessa andra representanter som lagt förslagen. Vi vet att ett förslag i ett betänkande kan låsa diskussionen ganska hårt för framtiden. Därför menar jag att det hade varit önskvärt med parlamentariker i utredningen. Jag skulle vilja veta — saken är oklar, och utbildningsministern kan väl inte ge något svar på den punkten heller — hur de politiska referensgrupperna, d.v.s. parlamentarikerna, när betänkandena framläggs på ett ordentligt sätt skall kunna få ge uttryck åt en kontroversiell uppfattning gentemot ämbetsmännens. Det är den springande punkten.
Herr talman! På herr Nordstrandhs senaste fråga kan jag svara att parlamentarikerna självfallet har möjlighet att inkomma med särskilda yttranden liksom experter i andra utredningar. I den första delen av sitt inlägg förklarar herr Nordstrandh att han vill ha en parlamentarisk representation och att det är viktigt att ha med arbetsmarknadens parter och olika organisationer. Men skulle vi tillgodose alla dessa önskemål blev det inte en utredning utan ett mindre folkmöte, som Olof Palme sade vid ett tidigare till fälle. Jag tror inte att det skulle vare sig effektivisera utredningsarbetet eller skapa större politiskt inflytande. Möjligheten till offentlig politisk diskussion har utredningen tillvaratagit på ett okonventionellt sätt, och det tycker jag är mycket värdefullt. Man har redan fått i gång en diskussion — vilket är mycket ovanligt — innan utredningen har lämnat sitt slutliga betänkande. Jag vill också kasta fram den hädiska tanken att det inte är säkert att de parlamentariskt sammansatta utredningarna under en skicklig ordförande, som arbetar i tysthet ett antal år, skapar det bästa underlaget för en bred politisk diskussion. Kanske vår nu fungerande utredning kan vara mycket lämpligare i det avseendet.
Herr talman! Utbildningsministern påverkar givetvis inte min uppfattning med sin vältalighet på denna punkt, men jag förstår att det inte går att få någon ändring till stånd och att vi ser saken på olika sätt. Det är bara att konstatera att det förhåller sig så. Låt mig till sist uttrycka den förhoppningen att parlamentarikerna, i den mån de kommer att inta en annan ståndpunkt i viktiga avseenden än utredningen kommer att göra, också får möjlighet att inom utredningens ram — i tryck o.s.v. — säga vad de vill och så utförligt de vill, så att diskussionen inte blir inskränkt. Det fanns också andra orsaker — jag ser statssekreteraren här — till att den blev litet kortfattad när det gällde den första debattskriften, men parlamentarikerna måste ges möjlighet att på ett helt annat sätt än hittills ge uttryck åt de uppfattningar som de kan ha.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig, om jag är beredd medverka till att en opinionsnämnd för film kommer till stånd i likhet med vad som gäller för pressen och för radio-TV. Filmcensurutredningens i juni i år avgivna betänkande »Filmen — censur och ansvar» är för närvarande föremål för remissbehandling. Utredningens förslag kommer när remissbehandlingen avslutats att övervägas inom utbildningsdepartementet och, i frågor som avser den föreslagna filmansvarighetslagen, inom justitiedepartementet. Någon ståndpunkt i fråga om problem som berörs i interpellationen är jag inte beredd att ta förrän i samband med ett ställningstagande till utredningens förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det innebar dock inte något ställningstagande i fråga om de problem som jag har tagit upp, men jag har givetvis full förståelse för att statsrådet inte kan ta ställning när filmcensurutredningens betänkande är föremål för remissbehandling. Med min interpellation har jag närmast velat aktualisera frågan om en filmens opinionsnämnd som skulle kunna vara ett komplement till den av utredningen föreslagna lagstiftningen. Filmen går mot en större samhällsorientering och ett större engagemang i samhällsdebatten. Detta är i och för sig önskvärt, men genom inriktningen mot en vidgad samhällskritik ökas också riskerna för rättskränkningar av enskilda människor. Vi kan också räkna med att filmen söker sig nya former — vi har de nya typerna av kortfilmer som speciellt syftar till information och propaganda. Även distributionen kommer att förändras och breddas. Allt detta innebär ökade risker för rättskränkningar. Oskyldiga människor kan utpekas för brott av olika slag som de kanske aldrig har anklagats för eller blivit frikända från — vi har exempel på sådant i svensk film under senare år. Det kan inte vara riktigt att man, om man en gång frikänts av domstol för ett brott, sedan skall kunna stämplas som brottsling i en film. Den av utredningen föreslagna ansvarslagstiftningen tror jag är nödvändig. Man måste säkerligen söka sig fram på alla tänkbara vägar för att verkligen kunna skydda enskilda människor och garantera deras rättssäkerhet, så att de inte oförskyllt utsätts för lidande.